Herr talman! Isabella Hökmark har frågat mig hur jag avser att arbeta för att stärka förutsättningarna för den svenska dataspelsnäringen. Dataspelsnäringen är, som Isabella Hökmark noterat, en av de snabbast växande näringarna i Sverige och ett bra exempel på hur kunskapsintensiva företag växer i Sverige. Det är viktigt att Sverige fortsätter att vara ett attraktivt land för nya och kunskapsintensiva företag. Det gör oss konkurrenskraftiga, innovativa och är en förutsättning för framtida välfärd. Regeringen arbetar dedikerat med att skapa goda förutsättningar för företagande i Sverige såväl för dataspelsnäringen som för övriga näringar. Tack vare stabila finanser har vi kunnat göra viktiga investeringar i infrastruktur, forskning och inte minst bostäder och utbildning. Det innebär även att vi kan bedriva en aktiv näringspolitik med fokus på insatser som ytterligare förbättrar företagens villkor, tillväxt och ökar Sveriges attraktionskraft. Men vi skapar också fler utbildningsplatser och satsar mer på matematik och programmering redan i grundskolan. Tillgång till kvalificerad kompetens är mycket riktigt en nyckelfråga för dataspelsnäringen. Regeringen har därför föreslagit skattelättnader för personaloptioner för att lättare kunna attrahera och behålla kompetens i innovativa och snabbväxande företag. När kompetensen inte finns inom landets gränser ska det vara enkelt att rekrytera talanger från andra länder. Därför har vi bland annat gett Migrationsverket i uppdrag att arbeta för att korta handläggningstiderna och förbättra informationen till arbetssökande och företagare. De regler för arbetstillstånd som vi har i dag togs fram av den förra borgerliga regeringen. Reglerna leder i vissa fall, precis som Isabella Hökmark påpekar, till orimliga konsekvenser. Regeringen anser att dagens situation där arbetstagare riskerar utvisning på grund av mindre misstag från arbetsgivarens sida är oacceptabel och drabbar både arbetstagare och seriösa arbetsgivare som försöker att göra rätt. Det måste finnas en möjlighet att korrigera misstag så att arbetstagare får möjlighet att stanna och bidra med sin kompetens i svenska företag. Regeringen lämnade därför den 22 juni en proposition om möjligheten att underlåta återkallelse när arbetsgivaren på eget initiativ har vidtagit rättelse. Regeringen har även gått vidare och utreder en möjlighet att rätta mindre, icke uppsåtliga misstag efter det att Migrationsverket påpekat brister i villkoren under tillståndsperioderna. Utredaren ska lämna sina förslag senast den 31 december 2017.

Herr talman! Först vill jag tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det är bra att ministern erkänner dataspelsindustrins betydelse, men det vore också bra om han insåg att än viktigare är de jobb, inkomster och skatter som den skapar. Dataspelsindustrin har en avgörande betydelse för Sveriges förmåga att vara en ledande it-nation. Den bidrar till en kritisk massa av kunskap och kompetens, företagande, kreativitet och en datamognad som är viktig för hela vårt samhälle. Dataspelsindustrin skapar världsledande programmerare och bidrar till en utveckling av kreativitet och förmåga till problemlösning som är till nytta för hela vårt samhälle. Dataspelsindustrin genererar jobb till unga oavsett var de kommer ifrån, den vitaliserar den svenska industrin och bidrar till att det svenska näringslivet kan vara ledande i den digitala utvecklingen. Därför anser jag att statsrådet borde vara lite mer ödmjuk än att bara svara att allting redan är gjort och att det som saknas är alliansregeringens fel. Till att börja med har den nuvarande regeringen inte åtgärdat bostadsproblemen. Tvärtom driver ni nu fram en minskning av byggandet. Genom era beslut har det i princip inte kommit till någon infrastruktur vare sig i Stockholmsområdet eller i övriga Sverige. Ni började med att frysa stora infrastrukturinvesteringar. Sedan inställde ni fördelningen av 700 MHz-bandet som ska användas för mobila bredband och ny digital utveckling. I stället för att Sverige hade kunnat bli först blir vi bland de sista. Det är riktigt att ni har lagt fram förslag om personaloptioner, men det räcker ju inte eftersom ni likväl gör det svårare för små och växande företag att attrahera kompetenser. När det till sist gäller rekrytering av arbetskraft har ni än så länge inte gjort annat än att skylla på den regering som satt fram till 2014. Oavsett när och vem som lade fram vilket förslag är det ni som regerar sedan 2014, och snart är det 2018. Mot den bakgrunden vill jag fråga statsrådet vad ni vill göra för en dataspelsindustri som ser mängder av hinder för sin tillväxt här i Sverige. Finns det någonting som ni vill göra förutom att säga att allting är bra?
Herr talman! Tack, interpellanten, för möjligheten att diskutera dataspelsbranschen i Sverige! Det är ju en bransch som inte bara växer utan också har ett väldigt starkt internationellt renommé. Vi har inte nämnt det så mycket, men jag vill inledningsvis säga att Sverige under flera år i rad har legat i topp i omröstningen om Europas bästa land för spelutveckling. När Steam - världens största marknadsplats för digitalt distribuerade pc-spel - för första gången gav utmärkelse till fjolårets bästa spel som hade sålts på plattformen hade inte mindre än 11 av 100 spel en svensk koppling, vilket är imponerande. När Nintendo - ett japanskt klassiskt dataspelsmärke - lanserade sin nya spelkonsol Switch tidigare i år visade man en trailer om uppkommande indiespel. Det som är spännande är att närmare en tredjedel av de spel som visades hade en svensk koppling. Detta är en bransch som i sig själv skapar jobb och tillväxt. Den skapar också en enormt positiv Sverigebild. Vi får ett reach ute i världen som få andra sektorer har. Precis som interpellanten säger är detta en av ryggraderna i digitaliseringen, inte bara i sin egen sektor utan dataspelsindustrin skapar också ett driv framåt för andra sektorer när det gäller digitalisering. Det är roligt att Sverige är världsledande. Jag tycker att vi ska ta vara på det. När jag träffar branschen och sektorn tar man upp två hinder för utvecklingen. Det första och viktigaste hindret är kompetensförsörjningsfrågan. Det är problem i dag med att få tag på människor. Det är därför vi bygger ut utbildningsystemet, både universitets och högskolesystemet, med ganska många tusen nya platser för att rusta Sverige långsiktigt. Sedan genomför vi den största utbyggnaden av YH-systemet sedan YH kom till, alltså yrkeshögskolesystemet, med 12 800 nya platser under de kommande tre åren. Det är utbildningar som bara kommer till stånd som branscher eller sektorer påpekar att det här finns brister. Det behövs utbildning där det är lite snabbare leverans än kanske en 3-5-årig utbildning på universitet och högskolor. Utbildningssatsningarna är viktiga, men därtill ska man lägga också optionsprogrammen. För första gången får nu Sverige ett optionsprogram som gör att små nystartade företag får möjlighet att knyta kompetens till sig för att man ska kunna växa som företag. Vid sidan av kompetensfrågan är frågan om kapital viktig. Den här regeringen har tagit två initiativ för att skala om och stöpa om det statliga riskkapitalet i Saminvest AB för att investera fond-i-fond för att långsiktigt bygga upp det internationella riskkapitalet i Sverige. Dessutom har vi gjort mycket genom Almi och utlåningen från de statliga aktörerna för att bolag ska kunna få tag i finansiering. Nu har jag svarat ganska mycket på frågan vad vi gör och vad vi tänker. Isabella Hökmark tog upp bostadsfrågan som nummer ett i Stockholmsområdet utan att hon berörde någonting av det egna ansvaret som Moderaterna har för den enorma ombildning av hyresrätter till bostadsrätter som genomfördes under den borgerliga tiden i Stadshuset. Det var 21 000 bostäder som ombildades från hyreslägenheter till bostadsrätter. Någonstans mellan 80 och 90 procent av det bostadsbyggande som låg på en ganska låg nivå och som ni lyckades presentera under er tid vid makten i Stockholm var bostadsrätter. Fråga dessa sektorer om de tycker att det vore bra med fler hyresrätter, som är en flexibel boendeform som gör att människor från andra länder kan komma och pröva på att bo här utan att behöva köpa sin första bostad på en överhettad bostadsmarknad! Lägg därtill: Det stora bostadsbyggandet som vi har åstadkommit i Sverige ligger just nu långt över 70 000 bostäder per år.
Herr talman! Jag håller helt med om att det är viktigt att den här branschen är framgångsrik. Det är därför jag är mån om att dessa arbetstillfällen ska stanna i Sverige. Det var därför jag ställde mina frågor. Jag har själv varit ute på många besök på expansiva företag i Stockholm. De pekar på just de svårigheter som jag har nämnt. Bland annat handlar det om skattefrågor. Det finns en del utländsk kompetens som inte vill komma till Sverige för att man får betala för mycket i skatt. Det är också problem att rekrytera från andra länder i startskedet. Det är krångligt att få hit personer från andra länder. När det gäller kapital är det svårt i inledningsskedet. När de väl har kommit igång ramlar kapital på dem från riskkapitalister. De nämner också bostadsmarknaden. Jag tycker att den bästa bostadsresan man kan göra är att äga sitt boende, men ni har gjort det svårare med amorteringskraven. Det är svårt för unga personer att köpa, för det är så hårda krav för att få låna pengar. Visst vore det bra med fler hyresrätter, men då måste hyresmarknaden vara fri. Det vore bättre, för då skulle det vara lättare att hyra ut och hyra bostäder. Många av dem lägger ut enklare jobb såsom färgläggning och animering av filmer. Det är för dyrt att ha i Sverige. I stället köper de upp studior runt om i Europa, för där är arbetskraften billigare. Det försvinner alltså redan en del jobb härifrån. Det finns andra länder som är väldigt på och skriker efter att de ska komma: Kom hit, så får ni skattelättnader! De gör mycket för att attrahera de här företagen. Jag är ändå lite bekymrad över att de kanske inte stannar. Vad gäller personaloptionerna har Moderaterna föreslagit ett mer generöst system, där det inte är någon begränsning för hur gammal verksamheten får vara, där bruttotillgångar får vara högre och där medelantalet anställda få vara högre. Jag tror att det skulle fungera bättre. Jag tycker att ministern ska lyssna på dessa företag och höra vilka problemen är, för det finns problem som jag har pekat på.
Herr talman! Vad säger branschen själv: Vi har aldrig haft fler nyetablerade företag än nu. Det beror till stor del på de framgångsrika inkubatorerna, vars koncept knoppar av sig till fler platser i landet, men även på ett växande antal branschveteraner som startar eget efter lång tid hos några av Sveriges mest renommerade spelutvecklare. Hur många talar vi om? Under 2016 tillkom över 70 nya bolag. Det är en ökning med 19 procent. Sysselsättningsökningen var 16 procent. Jämför man med resten av arbetsmarknaden ser man att det är en hög siffra. Jag delar bilden att man måste jobba med både kompetens och kapital, som är två av de stora begränsningarna, men också med bostadsfrågan. Här har Moderaterna i Stockholm inte något bra track record. Ni byggde mindre än vad vi gör, och ni sålde ut de hyresrätter som fanns. Det gör det ännu svårare för människor som inte vet om de tänker etablera sig i Sverige eller inte. Att komma hit och hyra en lägenhet under några år och sedan bestämma sig för att köpa en lägenhet är så det borde gå till, för det skapar en flexibilitet på bostadsmarknaden. Så till riskkapitalet. Var finns de nya bolagen, och var jobbar det flest människor med spelutveckling i Sverige? Stockholm dominerar. Här finns 72 procent av alla spelutvecklare. I Malmö finns 15 procent, i Göteborg 8 procent och sedan kommer Uppsala och Skövde. I denna uppräkning saknas något. Norrlandslänen väger inte särskilt tungt på detta område. Vad görs där för att stödja detta? Man har startat Arctic Game Lab för att samla hela spelbranschen i Norrlandslänen och utveckla kluster. Det startades i Skellefteå 2014 och har utvecklats positivt under 2015 och 2016. Boden, Piteå, Umeå och Luleå är kommuner som är partner nu. Boden har också fått en unik tvåårsutbildning i indiespelutveckling, vilket håller ihop detta initiativ. Här finns en enorm potential. Den stora finansiären är Norrlandsfonden. Det är en jättespännande aktör för riskkapital också från statens sida för att få till stånd investeringar i hela Sverige. Man har investerat i fem olika spelutvecklingsföretag i Umeå, Skellefteå, Boden och Sundsvall. I höstens budget föreslår vi att Norrlandsfonden ska få 200 miljoner kronor mer, för vi ser att det är viktigt att stödja tillväxt och jobbskapande i hela landet. Moderaternas budget är lite svårare att läsa. Ni verkar stryka alla nya satsningar för året på detta utgiftsområde. Så tolkar jag det, för det är ungefär lika mycket pengar som hela vår nysatsning. Här ingår Norrlandsfonden. Vill ni stryka Norrlandsfondens möjlighet att stödja den framväxande spelindustrin i Norrlandslänen, som visar på stor potential och är ett sätt för Sverige att ta vara på kompetens i hela landet när vi nu vill utveckla en industri som ska stå på flera ben för att kunna möta framtiden?
Herr talman! Jag besökte en spelutbildning i Skövde. Det som saknades där, och det skulle man behöva diskutera med utbildningsministern också, är utbildning i entreprenörskap. När de är klara blir många förvånade över att de ska betala moms och sådant, så sådan utbildning behövs för att de ska komma ett steg längre. Ibland stannar de i inkubatorn under ganska lång tid. Vad gäller kapitalförsörjningen träffade jag några som sa: När vi startade vårt företag kämpade vi, lånade pengar och tog inte ut lön. Nu har vi blivit riskkapitalister och försörjer andra. Det är jättebra, men då måste vi se till att höja gränsen för statlig inkomstskatt och ta bort värnskatten så att vi kan behålla dessa pengar här. Har man startat ett företag måste man känna att man får tillbaka, för man kanske har gått länge utan lön. Det måste löna sig både för egen del och för att kunna bidra till andra. Det finns ett värde i det. Att det finns en del problem och utmaningar erkänner både jag och ministern. Jag skulle önska att ministern diskuterade med dataspelsindustrin om lösningar för att kunna värna konkurrenskraften och höja attraktionskraften så att företagen stannar i Sverige. Jag ser redan att delar av företag börjar försvinna ut ur Sverige till olika studior runt om. Det kan vara bra med fler arbeten i Europa, men det försvinner också till andra delar av världen. Jag är lite rädd för att förutsättningarna kanske ändå inte är så bra för dessa företag.
Herr talman! Jag tackar Isabella Hökmark för debatten. Jag diskuterar gärna med dataspelsnäringen hur vi kan utveckla den mer. Det handlar både om kompetens och om kapital, inklusive Norrlandsfonden för att använda hela Sveriges potential. Jag hoppas verkligen att det är något fel i Moderaternas budget vad gäller att strypa de 200 miljoner kronorna till just riskkapital i de tidiga faserna när det privata kapitalet ofta inte finns. Det är ju exakt det som efterfrågas i denna sektor. Det handlar också om att titta på bostadsfrågan, som är en trång sektion. Denna regering har fått upp bostadsbyggandet på helt historiska nivåer, och vi prioriterar också byggandet av hyreslägenheter. Vi kan ta ett ännu längre perspektiv. Det är inte bara det tekniska kunnandet som driver dataspelsbranschen. Det är också en väldigt kreativ bransch. Här finns faktiskt en koppling till förra debatten om kultur. Det handlar om att få fler konstnärer, manusförfattare, formgivare, musiker och designer att jobba i denna sektor. Här gör regeringen offensiva satsningar för att utveckla kultur så att fler prövar på kultur och så att man kan utöva kultur i många olika former. Ska vi diskutera dataspelsektorns utveckling är detta en fråga för Moderaterna att se över. Ni gör en rejäl slakt på kulturområdet, och det tror jag är kortsiktigt om Sverige vill ha en dataspelsbransch som växer.